Herr talman! När jag tar del av remissutlåtandena över den utredning som ligger till grund för den proposition vi nu behandlar frapperas jag av hur oense remissmyndigheterna är rörande verkningarna av ett totalt slopande av den nuvarande lagstiftningen. Man behöver ingalunda vara bekajad av någon regleringstro, om man accepterar den proposition som statsrådet Lundkvist här lagt fram med förslag om en tidsbegränsad affärstidslag såsom ersättning för butiksstängningslagen. Det är ju tre intressenter, konsumenter, företag och anställda, som på olika sätt berörs av lagstiftningen. Självfallet hoppas och tror jag att de fem prövoåren skall ge sådan erfarenhet, att vi kan gå vidare på liberaliseringens väg och kanske helt slopa den nu diskuterade affärstidslagen. För närvarande är det enligt min uppfattning ingalunda de mindre företagen som skulle dra fördel av ett slopande av lagstiftningen i dess helhet. Jag tror inte ens det är säkert att konsumenterna skulle ha enbart fördelar av ett dylikt slopande. Eftersom remissinstanserna är så osäkra och tydligen är av den uppfattningen, att det skulle vara lämpligt med den föreslagna avvecklingstiden på fem år, finns det ingen anledning att inte acceptera propositionen. Jag skulle önska att vi under de fem årens prövotid finge en bättre facklig anslutning av de anställda. Denna är erkänt låg och jag anser att det skulle vara en fördel för alla parter, om vi fick en drive som gav bättre anslutning. Dessutom skall det bli intressant att se, om den föreslagna lagstiftningen inte får negativa verkningar för konsumenterna. Det kommer att visa sig huruvida denna liberalisering leder till höjda priser eller icke. Jag är inte beredd att säga att så bli fallet, men inte heller motsatsen. Jag anser även att det skall bli ganska intressant att iakttaga den strukturomvandling inom handeln som är i full gång för närvarande och vad den kommer att leda till för resultat inom de närmaste åren.

Jag har tidigare förklarat, att jag hoppas att de erfarenheter som vi vinner under femårsperioden kommer att leda fram till en ökad liberalisering utöver den redan nu föreslagna och helst kanske till ett avskaffande av lagstiftningen i dess helhet. Inte ens de talare som har förordat en sådan omedelbar avveckling tycks emellertid vara helt på det klara med hur den kommer att verka. Jag fäste mig t.ex. vid att herr Mundebo nämnde att vi inte vet hur stor och hur snabb effekten blir.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

Herr talman! Jag skulle vilja göra några kommentarer till motionsparet nr 789 i första kammaren och 965 i denna kammare; här i kammaren står bl.a. herr Dockered som undertecknare. I dessa motioner har man nämligen lyckats beröra en rad olika frågor i samhället. Man tar upp lokaliseringsfrågan, man tar upp glesbygden, man tar upp tätorterna, man tar upp de problem som de förvärvsarbetande kvinnorna kan ha när det gäller att göra inköp, man tar upp de problem husmödrar med småbarn kan ha, man tar upp de äldres problem och småföretagarnas problem. Vad jag framför allt har fäst mig vid är att man i motionerna har skrivit, att om butiker läggs ned är detta ur trivselsynpunkt för många en svår förlust, särskilt för de gamla och ensamma, för vilka butiken har varit en träffpunkt. När jag läser detta tycker jag att motionärerna manar fram en idyll från gångna tider. Jag erinrar mig en beskrivning av en butik från sekelskiftet som jag läste om för några år sedan. Det var en beskrivning av en butik från den tid då det fanns många butiker och en kraftig branschuppdelning. Det rådde ordning och reda i butikerna. Allt och alla hade sina bestämda platser. Bakom disken fanns varorna och där stod biträdena i långa rader. Framför disken satt kunderna och gav sina order. Livet flöt lugnt, ty folk hade gott om tid, men nästan alla hade ont om pengar. Det fanns inte så mycket att köpa, varför den största golvytan i försäljningslokalen var avsedd för kunderna och den minsta för varorna. Väntan i butikerna kunde bli lång, men det gjorde inte så mycket när varorna var värda mer än kundernas tid. När man har hört en del av de debattinlägg, som har förekommit här, har man nästan fått ett intryck av att några talare har tänkt sig tillbaka till denna tid; jag syftar på dem som har talat varmt för de små butikerna, för närhetsbutikerna, men inte på dem som fru Hörnlund nämnde och som man har tänkt på i affärstidsutredningen. Vad är det som har skett med butikerna? Jo, en mycket kraftig sammanslagning har ägt rum. Vi fick till en början flerbutiksgrupper, där det såldes bröd och mjölk, specerier, kött och fläsk. Man behövde inte gå i så många olika affärer; allt fanns under samma tak. På senare år har det skett en väldig utveckling, och vi har fått allt fler självbetjäningsbutiker. år 1948 hade vi bara 22 sådana, men nu är nära nog alla livsmedelsaffärer snabbköpsbutiker. Den gamla butiken, med den manuella betjäningen där man fick vänta länge på att bli betjänad, kommer väl inte tillbaka, ty det har på detaljhandelns område under de senaste årtiondet ägt rum en genomgripande utveckling och omvandling. Det är en omvandling som i mycket hög grad berör den enskilde konsumenten. Till denna omvandling har såväl landsbygdens avfolkning som förändringar i tätorterna och innerstadens bebyggelse medverkat. Innersta den ändrar karaktär, och detta kan för många av dem som bor där innebära att de får långt till butikerna. Under år 1963 upphörde 1800 livsmedelsbutiker, men bara 200 nyetablerades. Antalet varuhus har ökat kraftigt — 1964 var de ungefär 270 och i år är de betydligt fler. När det gäller butikernas placering lägger företagarna krasst ekonomiska synpunkter på sitt val. Vi kan väl enbart beklaga att de då inte alltid tar så stor hänsyn till konsumenterna. De måste få butikerna att löna sig. Man kan kanske förstå en köpman som inte vågar satsa på en närhetsbutik, när man vet att en livsmedelsaffär för att vara lönsam kräver en omsättning som närmar sig en och en halv miljon kronor. Till detta kommer att den kraftiga höjningen av vår levnadsstandard har medfört att vi fått råd att köpa mer. Vi vill ha möjlighet att välja mellan olika kvaliteter och varianter av olika varuslag. Halvfabrikat och färdigberedda varor blir allt vanligare. Vi får en varumarknad som kännetecknas av nya material för nya ändamål. I dag torde sortimentet i en livsmedelsaffär vara ungefär dubbelt så stort som det var 1950. Konsumentens krav på valmöjlighet och högt ställda anspråk på färskvaror — fisk, grönsaker m.m. — kan knappast uppfyllas i en närhetsbutik. En närhetsbutik kan inte heller leva på försäljning av mjölk, färskt bröd och kaffe eller ting som vi har glömt att köpa hem eller som plötsligt tagit slut för OSS. Hur slår vi konsumenter vakt om närhetsbutiken? Jag tror inte att företagaren kan räkna med att vi konsumenter skall känna tacksamhet enbart för att han har den lilla butiken. Vi kommer nog att kräva att han skall följa med vad som händer och sker. Vi vill ha nya varor. Vi vill inte att affären skall bindas vid ett visst sortiment varor som gick att sälja förr i tiden. Man har här talat om glesbygden, men även de som bor i glesbygderna har nog i många fall själva medverkat till att butiker måste läggas ned därför att de åker in till närmaste större ort och där gör sina inköp. Självklart måste man tänka på de gamla och de sjuka, men jag tror inte man löser deras problem på det sätt som föreslagits i den motion som jag här nämnt, I: 789. När man läser den motionen, framför allt den första attsatsen, får man intrycket att motionärerna verkligen är välvilligt inställda till de handelsanställda och deras problem. Motionärerna säger att man i fråga om dispenser skall vara särskilt restriktiv mot de stora företagens butiker.

Vart tar då intresset för de anställda vägen när man kommer till den andra att-satsen? Där föreslås, att s.k. familjebutiker med ingen eller endast ringa anställd arbetskraft utöver familjemedlemmar skall undantas från bestämmelser om affärstid. Det skulle vara av intresse att få veta för det första vad man egentligen menar med s.k. familjebutiker och för det andra vad man menar med »ingen eller ringa anställd arbetskraft». Det är kanske inte så lätt att svara på den frågan. Om två deltidsanställda delar på en tjänst, skall det då räknas som »ringa anställd arbetskraft»? Om man undantoge familjeföretagen från affärstidslagen, skulle dessa kun na hålla öppet när som helst. Motionärerna säger sig vilja slå vakt om de små företagens intressen, men i själva verket tror jag att motionärerna har glömt bort de små företagarna, som jag inte alls tror är intresserade av detta längre öppethållande. Det kan naturligtvis sägas, att ingen tvingas att utnyttja denna möjlighet till längre öppethållande. Å andra sidan tror jag att dessa företag kommer att känna det som ett tryck att göra det. Ett par talare har berört förhållandena på landsbygden och sagt, att dessa problem där är särskilt besvärliga. Jag vill då bara erinra om att affärstidsutredningen gjort vissa undersökningar som bl.a. visar, att 43 procent av hushållen på landsbygden är nöjda med stängning kl. 17 eller tidigare. Jag vill också påminna om att Centerns kvinnoförbund ifrågasatt om det är lämpligt att utsträcka affärstiden. Den i lagen nu medgivna affärstiden mellan 8 och 19 har inte utnyttjats fullt. År 1964 förekom kvällsöppet en dag i veckan endast på 85 orter. När jag ändå talar om landsbygden vill jag beröra vad fröken Wetterström sade om varubussarna. Hon var ängslig för att de skulle tvingas att upphöra med sin försäljning kl. 20.

20. Det har i diskussionerna om affärstiderna ofta sagts, att det är de anställda som bromsat utvecklingen i denna fråga och att de inte velat gå konsumenterna till mötes. De anställdas fackförbund, Handels, har emellertid framhållit, att man gärna vill gå konsumen terna till mötes, om det visar sig att det finns ett verkligt behov av ett längre öppethållande. Det är emellertid ersättningsfrågan som varit det stora tvisteämnet. Sedan man nu genom förhandlingar fått bestämmelser om kompensation för obekväm arbetstid, har man kunnat gå med på affärstidsutredningens förslag. Jag vill också kraftigt understryka vad fru Hörnlund sade, nämligen att när de anställda ställt sig tveksamma till förslaget om ett längre öppethållande så har det inte varit därför att man är bekväm eller ogin. En följd av detta längre öppethållande blir t.ex. att barntillsynen måste anpassas därefter, och detta betyder att även andra grupper av anställda kommer att beröras av att affärerna hålls öppna längre. Jag tror därför att det är många affärsanställda som är mycket tacksamma för att riksdagen i våras biföll regeringens förslag att ge ett ökat stöd till barnstugorna och inte följde den borgerliga linjen, som gick ut på att man i huvudsak skulle satsa på lekskolorna. Vad vi nu behöver ute i kommunerna är en kraftig utbyggnad av barndaghemmen, men vi måste också se till att vi får fler eftermiddagshem än vi för närvarande har. Man har ofta i detta sammanhang sagt att de anställda varit motsträviga. Låt mig då erinra om att det finns ytterligare en part som inte känt eller känner någon större entusiasm för tanken på ett längre öppethållande, nämligen företagarna. När affärstidsutredningen lade fram sitt förslag skrev man i tidningen Köpmannen att ett ökat kvällsöppet kunde leda till högre kostnader och att det därför fick bli den enskilde köpmannens sak att bedöma i vad mån det skulle löna sig för honom att hålla öppet längre. Man sade vidare: »Det får inte förtänkas handeln att den hesiterar inför kostnadsstegringsrisken.» Sveriges köpmannaförbund har uttalat att man inte skall underskatta svå righeterna när det gäller rekryteringen av folk. Vidare har man uttalat: »Visst skall detaljhandeln i sin egenskap av servicenäring främst tillgodose konsumentintressena. Det är möjligt endast om tillräcklig och kvalificerad arbetskraft finns för uppgiften.» Tidningen Köpmannen har i sitt novembernummer framfört samma synpunkter som Handelsanställda i sitt remissyttrande. Det sades där att det inte finns något särskilt stort behov av ökat öppethållande och vidare — jag tycker att det finns anledning att understryka detta — att det är bra att man har föreslagit en fortsatt laglig reglering av affärstiderna. Förbundet slutar med att säga att den första tiden, innan man får reda på hur konsumenterna reagerar inför de ändrade tiderna kommer att bli en prövotid. Det vill jag ge förbundet rätt i. Det har sagts redan tidigare i debatten att man inte vet vilka konsekvenserna av denna nya lag kommer att bli. Det är på denna punkt meningarna är delade. En del anser att konsekvensen kommer att bli ökade kostnader och därmed högre priser, medan andra menar att dessa farhågor är överdrivna. Jag tycker att det finns anledning att beakta Ivad Svenska arbetsgivareföreningen uttalat på denna punkt.

Det kan vara bra att hålla detta uttalande i minnet när vi någon gång i framtiden diskuterar priser. Jag är inte övertygad om att de nämnda organisationerna då kommer att minnas vad som sagts i dessa yttranden. Det råder delade meningar om huruvida man omedelbart skall övergå till helt fria affärstider nu eller avvakta en prövotid på fem år. En del remissinstanser har sagt att en omedelbar övergång till ett fritt system kommer att medföra svårigheter. Jag vill erinra om att dessa synpunkter framföres i remissvar som kommer från ett par länsstyrelser och från Högerpartiets kvinnoförbund. Personligen tror jag att det är bra att vi får fem år på oss, så att vi liksom kan pröva oss fram och överblicka verkningarna av detta nya fria system. Det finns flera remissinstanser, däribland LO, som har uttryckt : liknande synpunkter som mina. Sedan de fem åren har gått, får man se vilka erfarenheter vi har fått och om vi då skall slopa affärstidslagen eller ej.

Herr talman! Jag skall bara ta upp en liten detalj i fru Skantz” anförande, lika väl som hon egentligen bara tog upp en liten detalj i mitt anförande. Den gäller varubussarna. Jag är fullt medveten om att möjligheter finns för dem att med tillämpning av 2 8 erhålla dispens. Men, fru Skantz, jag tycker att det ligger något tokigt i detta system. Vi har inte så få varubussar som går ute i bygderna. Då skall varenda en av dessa i rädslan för att komma 5 minuter över 8 på kvällen anhålla om dispens, varpå hela denna onödiga administrationsapparat igångsättes, fastän det borde vara självklart att de skulle kunna få utöva sin näring. Därför är jag helt allmänt emot regleringar och dispenser. Jag tror att ingen ändå vågar påstå, att man kan vara hundraprocentigt säker på att alla dispensansökningar kan bedömas fullt objektivt.

Herr talman! Jag ber att först få instämma i de synpunkter som framförts av fröken Wetterström och herr Mundebo. I mitt inlägg skall jag begränsa mig till endast en del av vad denna fråga gäller. Behoven är mycket olika i skilda delar av landet. I storstockholmsregionen är förhållandena på distributionsoch detaljhandelsområdet mycket speciella. De senaste årens köpvaneutveckling och genomgripande strukturomvandling inom detaljhandeln har otvivelaktigt framträtt särskilt markant inom detta område. Det nuvarande systemet har inneburit ett kineseri med dispenser, som ger upphov till administrativa svårigheter och orättvisor. Det föreliggande förslaget innebär att dispenskrånglet fortsätter, vilket är beklagligt. Stockholms handelskammare säger i detta sammanhang att det enda sättet att komma ur dilemmat kanske vore att legalisera en dispensgivning, exempelvis för vardagskvällarna mellan klockan 20 och 22. Det heter i Stockholms handelskammares yttrande: »Dispenser skulle då lämnas till i princip alla som ansökte härom.» Redan det förhållandet att en affär sökt dispens skulle med andra ord visa att det också finns ett behov av ökade inköpsmöjligheter hos sökandens kunder.

Jag kan ha förståelse för principen att det är de lokala förhållandena som skall väga tungt i vågskålen, när man skall fatta beslut om dispens. Men principen har sina svagheter när det gäller ett storstadsområde, t.ex. storstockholmsområdet. Ja, ibland kan konsekvenserna bli nästan orimliga. Låt mig bara få peka på ett exem pel! Shoppingcentrum i Skärholmen, som ligger inom Stockholms stad, skulle faktiskt kunna ha en affärstid under det att man på andra sidan E 4, d.v.s. i Huddinge kommun, skulle ha en annan affärstid. Det finns många fler exempel från storstadsområden som skulle kunna belysa hur otillfredsställande det vore med alla de olika affärstider om vilka de olika närliggande kommunerna kan besluta. Jag skulle också vilja peka på en annan oformlighet, varom Kooperativa förbundet framhållit i sitt remissyttrande: »Men i betänkandet förekommer en kommentar, som uppenbarligen kan misstolkas och som styrelsen därför vill påtala. På sid.

Konkret kan detta åskådliggöras av externa varuhus och försäljningsställen vid tunnelbanestationer, just de enheter för vilka behovet av utsträckt affärstid särskilt starkt gör sig gällande.

Jag ber, herr talman, att få instämma i detta KF:s påpekande. Någon talare nämnde kostnadsfrågorna. Det är naturligtvis svårt att i dag yttra sig om vad som kommer att hända. Jag skulle tro att vi alla är medvetna om att kostnaderna kommer att stiga om man får ett längre öppethållande. Till en början torde det emellertid inte medföra någon revolution på området. Frågan om lönsamheten kommer nog hela tiden av vara vägledande för de olika detaljhandelsföretagen.

Jag skall därför avsluta mitt anförande med en allmän reflexion.

Ändå kan den stora allmänheten och de många konsumenterna i morgon registrera ett beslut, som innebär fortsatt reglering. Alla vill egentligen liberalisera på detta område och önskar kanske t.o.m. göra det helt, men tydligen vågar vi inte — är det månne ett resultat av decenniers utveckling mot det alltigenom reglerade svenska samhället?

Herr talman! Alla tycks, såsom herr Wennerfors avslutningsvis framhöll, vara ense om att det är lämpligt med en liberalisering av affärstidsregleringen. Utredningen, departementschefen och tredje lagutskottet ger alla uttryck för tanken att man troligen på litet sikt helt skall kunna slopa regleringen på detta område. Flera motionärer och tidigare talare menar däremot att man bör kungång genom att stanna vid den grad av na slopa den omedelbart. Skillnaden i de olika uppfattningarna är ändå inte så särskilt stor. Frågan är närmast hur man bedömer de risker, som kan uppstå i olika avseenden, om man efter många års reglering helt plötsligt skulle släppa alla bestämmelser. Det är ingen som med säkerhet vet vad som kommer att ske. Det tycks mera vara fråga om tro än om vetande. Jag har, herr talman, anslutit mig till utskottets hemställan, eftersom jag mot denna bakgrund anser att det är lämpligt att gå fram litet försiktigt och att i varje fall ha en övergångstid på fem år innan man inför ett helt fritt system. Man kan ändå inte komma ifrån att det är vissa risker förenade med ett omedelbart slopande. Vissa sociala verkningar av negativ innebörd kan uppstå för framför allt småbutiker med karaktären av familjeföretag. Detta torde också vara anledningen till att t.ex. Sveriges köpmannaförbund och Tobakshandlarnas riksförbund har gått emot ett omedelbart slopande. Redan nu förekommer tyvärr en bortrationalisering av mindre butiker, och det är risk för att ett omedelbart avskaffande av regleringen skulle öka denna avvecklingstakt och hota existensvillkoren för många sådana småföretag. För konsumenterna kan det givetvis inte vara till fördel att fler närbutiker försvinner, vilket kanske också alla är helt ense om. Man kan inte heller komma ifrån att det finns risk för att ett ökat öppethållande kommer att medföra högre varupriser genom att ett sådant är förenat med större kostnader. Det torde ändå inte vara någon större allmänhet, som har intresse av att göra sina inköp efter klockan 8 på kvällen. Det måste därför bli fråga om en dyr försäljning för att tillgodose en mycket liten kundkrets.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

Herr talman! Liberaliseringar är önskvärda och nödvändiga inte bara i affärstidslagen utan även på många andra områden, men de skall vara både vettiga och praktiskt tillämpliga, vilket också gäller i det nu aktuella fallet. Jag tror jag vågar påstå att den detaljhandel vilken har fungerat under den tid som gått har fyllt sin servicefunktion på ett tillfredsställande sätt. Jag förmodar att det finns de som vill ge ett högre betyg åt den detaljhandel vi haft och har i dag och skulle tro att vi får den service på detaljhandelns område som vi förtjänar, liksom vi också kommer att få de företag vi förtjänar. I dag sker en ganska kraftig omvandling på detaljhandelns område. Alla ser vi hur tillväxten av detaljhandelsomsättningen äger rum inom en viss sektor medan omsättningen avtar inom andra. Om denna utveckling enbart är konsumentvänlig och rationell ämnar jag inte ta ställning till i dag, men jag vill allvarligt framhålla, att det finns starka skäl som talar för att det inte enbart förhåller sig så, det finns ur konsumentsynpunkt både föroch nackdelar med denna utveckling. Här har det framförts förslag om ett fullständigt slopande av affärstidslagen men också om ett bibehållande av den nuvarande lagstiftningen, varvid argumenten har varit ungefär desamma. Man har hänvisat till konsumenten, den enskilde handlaren och den anställde och dennes intressen, och jag fick i någon mån intryck av att man i detta fall har läst ungefär som en viss potentat läser bibeln och använder argumenten på motsvarande sätt. Jag satt nere i bänken förut och kunde inte bli fri från ett intryck som åtminstone några av kammarens andra ledamöter också fick. Det diskuterades för inte så värst länge sedan om vi skulle ha ettöringar och tvåöringar, och den debatten urartade tämligen rejält. I den här debatten tycker jag att talarna i vissa fall rört sig på ett teoretiskt plan och avlägsnat sig från de praktiska möjligheterna. Särskilt gäller detta dem som har yrkat på slopande av all lagstiftning i sammanhanget. Vad är det som är angeläget i detta fall? Jo, det är att denna varudistribution fungerar på ett tillfredsställande sätt. Nu är det inte härvidlag som i en fabrik, som tillverkar varor, på det sättet, att man kan planera produktionen och lägga in de olika momenten i just den takt man önskar, utan det finns en faktor som är ytterst svår att planera in, nämligen kundtillströmningen till butikerna.

Vi har ett litet exempel på öppethållande under jultiden. Just i dessa dagar brukar det på vissa ställen vara öppet till kanske både sju och åtta, och statistiken visar att de första dagarna under denna period är tillströmningsfrekvensen alltid mycket dålig. Närmare jul ökar den något. Företeelsen visar kanske i någon mån vad denna ordning skulle innebära. En positiv sak i propositionen är, det vill jag understryka, att det lokala veto, som har förekommit och ställt till ett visst trassel på många håll, kommer att försvinna. Jag tror inte att konsumenterna skulle uppskatta en oregelbunden flora av olika öppethållandetider, som gör att ingen vet när den eller den affären har öppet. Jag har inte hört någon som uppskattat det. Och en sådan flora får vi, om vi skall göra en anpassning till den normala arbetstidsram vi har och om vi samtidigt skall ha en öppethållanderam som den som redan ligger inom propositionens möjligheter. Här har i en tidigare debatt talats om att det är det krassa företagsmässiga ekonomiska tänkandet som är utslagsgivande. Ett sådant tänkande finns, och jag vill påstå att det är mera utpräglat ju större företaget är. Samtidigt blir den personliga kontakten mindre och även srevicemöjligheterna, som vi i egenskap av konsumenter så gärna vill ha, försämrade. Om jag inte tar fel, kommer vi att få allt mindre av den varan under de år som ligger framför oss. Här är nu föreslaget att lagstiftningen skall gälla under fem år, och jag tror att de erfarenheter vi vinner under de fem åren kommer att ge oss ett bättre underlag för våra diskussioner, när vi skall ta ställning till hur lagen i fortsättningen skall vara utformad, om den skall slopas helt eller få en ny form. Det finns väl ingen lagstiftning som förbjuder bankerna att ha öppet på lördagar. Men icke förty har kravet på ökad fritid och styrkan hos de anställdas organisation lett till denna bankernas bristande service, som är mycket kännbar för vissa grupper i samhället. Jag skall inte säga att det kommer att bli samma förhållande på handelns område, men man kan ju göra det tankeexperimentet. Våra teoretiker kan ju börja leka med tanken. Slutligen gav någon av damerna här en liten känga i samband mad att barnstugorna skulle hålla öppet längre, om vi fick ökade öppethållandetider. Som man brukar göra från socialdemokra tiskt håll slängde hon ut att de borgerliga ville ha ökade bidrag till lekskolorna och mindre bidrag till barnstugorna. Det parti jag representerar har dock arbetat träget för bättre möjligheter för barnstugorna och i detta fall även för lekskolorna.

Herr talman! Jag vet inte om det var jag som nu fick en känga av herr Hyltander, men jag skall inte känga tillbaka utan bara anföra ett praktiskt exempel som det vore intressant att höra herr Hyltanders uppfattning om. Jag anförde att förhållandena är mycket olika i landet och behoven mycket skilda. I det sammanhanget framhöll jag särskilt storstockholmsregionen. Jag vill nu fråga hur herr Hyltander ser på det förhållandet att en del affärsföretagare i Stockholms city f.n. har dispens att hålla öppet längre än till kl. 20. Men så etableras det i en annan stor tunnelbanestation affärer, vilkas innehavare också hoppas att få dispens. Men dispens nekas dem. De får bara hålla öppet till kl. 19 — när andra affärsinnehavare ett stycke därifrån får ha öppet till kl. 22. Det uppfattar jag som en stor orättvisa. Jag vore som sagt intresserad av att höra hur herr Hyltander ser på den saken.
Herr talman! Någon känga vet jag mig inte ha givit herr Wennerfors, men det är möjligt att vad jag sade inte passade honom heller. Det får han avgöra själv i sitt ställningstagande till den historia jag i förbigående nämnde om. Beträffande Stockholms problem är de väl inte främmande för någon av oss, och jag tror inte att vi på något ställe ute i landet vill ha dem. De är ju speciella, och man kan säga att staden lider av någon form av elefantsjuka, som helst borde botas på det sättet att man delade upp staden och skickade ut en del av befolkningen till mindre trångbodda ställen, Men det är en sak för sig. Jag skall be att få citera en talare som häromdagen sade att Stockholm visserligen är en ganska betydande ort i Sverige men att det dock inte är mer än en sjättedel eller en sjundedel — kanske en femtedel om man räknar med en större del av omgivningarna — av det svenska folket som bor där. Vi har som bekant dessa bekymmer även i andra delar av Sverige, och det är mest ur den synpunkten jag har sett frågan i dag. Jag tror inte att det är omöjligt, herr Wennerfors, att det med den gällande lagstiftningen beviljas dispenser i den mån de behövs med hänsyn till den paragraf som talar om dessa saker.
Herr talman! Herr Hyltander började ge kängor här. Han påstod att damerna gav kängor. Nu tycker jag att han skall bestämma sig om han skall ha ental eller flertal. Även om det finns anledning att tala om borgerlig dubbelbottning i frågan om barntillsynen, så tog jag inte upp den saken i detta sammanhang. Jag påpekade bara att de kommuner som bestämmer sig för ett förlängt öppethållande också behöver se till den frågan, eftersom så många kvinnor är sysselsatta just inom detta yrke. Eftersom herr Hyltander och jag tycks ha samma intresse av att man inte skall skynda alltför fort när det gäller öppethållande, tycker jag att det kanske var litet ofint att dra in mig i denna debatt.

Herr talman! Låt mig som en karakteristik av den i mycket vida kretsar med stor förväntan motsedda proposition som nu skall behandlas börja med ett citat ur en kulturintresserad kristlig samfundstidning, Svensk Vecko-Tidning. Jag väljer detta uttalande därför att det, så långt jag kan bedöma, uttrycker meningen hos en reflekterande och frisinnad bred opinion i vårt land, Det som Kkommunikationsminister Palme lagt fram om Sveriges Radios framtida verksamhet är ur vissa synpunkter en mycket stor besvikelse. I allt väsentligt är grundinställningen traditionell för att inte säga slappt traditionell. — Svensk opinion torde vara överens om, att radio och TV inte skall vara privatdominerad, Etermedia är ett samhällsintresse av första ordningen. Med undantag av vissa grupper — — — torde det också råda mycket stor enighet om att vi inte önskar en reklamfinansierad TV i så måtto, att reklamintressena tilllåts styra programsättningen. — Samtidigt är emellertid en mycket utbredd opinion övertygad om att Sveriges Radio i sin hittillsvarande form mycket ofta underlåtit att tillgodose behov som finns hos dagens radiooch TV-konsumenter. Att i det läget föreslå en utbyggnad av Sveriges Radio som i stort konserverar och förstärker de hittillsvarande bristerna är verkligen inte fantasifullt. — Vad man än säger om radioutredningen så hade den i alla fall försökt att skapa forum för en friare opinionsbildning inom radio och TV genom att på olika sätt erbjuda organisationer och intressegrupper möjlighet att komma till tals. Förslaget om en särskild rundradio, som <visserligen kunde ha blivit en avstjälpningskanal, innebar dock ett försök att lösa de utomordentligt = besvärliga informationsproblem som organisationer av olika slag har. Detta förslag är helt nonchalerat, och nonchalansen förstärks genom det tjänstemannamonopol som kännetecknar den nuvarande radioverksamheten .. .» Så långt den citerade tidningen. Även i andra viktiga delar har utredningens förslag helt nonchalerats eller försämrats. Dit hör den försening på ett helt år som statsrådet åstadkommit beträffande program 2 i TV och det osäkra famlandet beträffande färgtelevisionen, som på denna punkt gjort regeringens förslag helt konturlöst. Med så mycket större tillfredsställelse bör därför noteras den enhälliga skrivning om fasta besked snarast möjligt, kring vilken utskottet nått enighet. Det är över huvud taget en urvattnad och i många avseenden konturlös skiss av framtiden för denna viktiga verksamhet som statsrådet presenterat riksdagen, i stället för den klara och framåtsiktande principlösning som nu hade behövts och som så många lyssnare och tittare i vårt land väntat på. Därtill kommer den försening av propositionen som påtalats i särskilt yttrande av folkpartiets, centerpartiets och högerns representanter i utskottet. Det bör understrykas att utskottet med hänsyn till propositionens kvalitet skulle behövt mer än de få dagar som stått till buds för behandlingen, men utskottet har inte velat ta ett ytterligare förhalande på sitt ansvar. Ett så långsiktigt förslag som det här föreliggande bör emellertid handläggas på ett annat sätt från regeringens sida, särskilt som det inte heller varit utsänt på remiss. Detta är vad det särskilda yttrandet med skärpa velat framhålla. Regeringsförslaget kännetecknas av ett försök att binda och statsreglera en verksamhet som i själva verket just nu befinner sig i en oförutsett snabb teknisk revolution. Alla de gamla modellerna för denna verksamhet — system Europa och system USA, om man så vill — genomgår för närvarande förändringar och modifikationer för att kunna tjäna nya, ofta speciella eller l1okala syften. Kanalklyvningstekniken, som ännu bara befinner sig i sin linda, lämnar här helt nya möjligheter till allt fler program, särskilt på kortare avstånd. Därtill kommer utvecklingen av de trådburna sändningarna. Den = förutsättningslöse iakttagaren måste säga sig att en dynamisk hållning till dessa nya perspektiv borde öppna dörrarna för största möjliga differentiering och frihet. Statsrådet går i stället allt längre åt motsatt håll och allt hårdare fram med reglering och förbud, t.o.m. mot lokala trådsändningar av exempelvis typ kvarteret Kronprinsen i Malmö, till förmån för tanken att all verksamhet skall läggas in under statsdominansen. Det skall inte finnas det minsta lilla kryphål för ens den mest oskyldiga programverksamhet vid sidan om Sveriges Radio. Tydligen är det regeringens och statsrådet alltför oreflekterade skräck för reklam i etermedia som kommit dem att redan på sin tid tvinga radioutredningen till ensidighet i dess arbete genom direktivet att frågan om kommersiell verksamhet inte ens fick utredas. Även i denna proposition har man genom dogmatiskt regleringstänkande lagt ett nytt slags död mans grepp över både den tekniska och den programmässiga verksamheten. För oss reservanter är reklamen inte någon huvudsak, om man kan finna andra godtagbara former för finansiering av en av staten oberoende men i lag reglerad och under kontroll bedriven radiooch TV-verksamhet. Då någon sådan finansieringsmetod i varje fall hittills inte kunnat anvisas och då vi — tydligen i motsats till regeringen — omöjligen kan betrakta en lojal reklam utan ringaste inverkan på programmen som något samhällsont, anser vi inte att det finns någon anledning att avvisa tanken på reklam. Men kom inte och jämför vad vi talar om med t.ex. system USA eller med systemen i andra länder, där reklamköparna eller andra mäktiga intressegrupper kan inverka på programutformningen! Den reklamfinansiering vi föreslår har inte några som helst likheter med dessa system. I en rad europeiska länder — även i länder med socialdemokratiska regeringar — finns föredömen, som inte behöver efterapas men som inte heller kan framställas som någonting skrämmande. Vi är starkt medvetna om, herr talman, att friheten i detta fall är en relativ storhet. Tekniken begränsar alltjämt den frihet vi här talar om, men de tekniska möjligheterna kommer, som jag nyss påvisat, att öka. Därför tränger sig principfrågan fram, och den är utomordentligt viktig. För oss framstår principen om oberoende etermedia som en medborgerlig frioch rättighet av samma typ som pressfriheten eller friheten för det direkt talade ordet. Denna frihet i etermedia ökar i bety delse i takt med de tekniska möjligheterna till lokala sändningar. Låt mig tillägga, att den kanske är särskilt viktig i en nation, där TV fått en så enastående genomslagskraft som i vår nation, en genomslagskraft som torde sakna motstycke i något annat högutvecklat land och i varje fall i länder där avstånden är mindre och där man har mindre behov av underhållning och förströelse genom yttre hjälpmedel än vad vi svenskar tycks ha. För denna viktiga sida av de medborgerliga frioch rätttigheterna förefaller regeringen och kommunikationsministern sakna en verkligt levande känsla. Reklamskräcken är däremot så mycket mer akut. Vi har länge smålett åt all den gratisreklam i olika former, som i TV och radio ackompanjerar de högtidliga proklamationerna att sådant inte får förekomma. När nu denna problematik blivit tillspetsad i samband med bl.a. ishockey-VM, börjar allt fler människor fråga sig, om konsekvensen av galenskapen skall bli att allmänheten vägras att se vad den allra helst vill se. Kommunikationsministern är en av dem som gärna vill titta på dessa program. Uppenbarligen måste han då även i denna fråga i sin ensamma kammare underkasta sig en stunds självprövning. Det går inte i längden att med bevarad balans söka rida på två hästar.

Därtill kommer det ohållbara i att lägga finansieringen av en verksamhet av denna typ helt under statsmakternas dominans. dios äskanden prutningar som kan bli ganska kännbara för programverksamheten, vilken enligt statsrådet i ökad grad skall finansieras genom billigare inköp. Radio och TV löper risken att trots kraftigt höjda licensavgifter förvandlas till en buffert i statsmakternas konjunkturpolitik. Men allmänheten vill ha fler och bättre program, helst på svenska. Även på denna punkt tvingas man av monopolsystemet in i en uppenbar konfliktsituation som på lång sikt måste bli allt svårare, Tror inte kommunikationsministern att detta dilemma i längden måste bli ohållbart? Med ett friare system skulle detta problem däremot aldrig behöva uppstå. Ettårsuppskovet med TV 2, som jag nyss påtalade, är också motiverat av statsfinansiella och samhällsekonomiska skäl. Kostnader och teknik reser icke avgörande hinder — jag vill understryka det. Ekonomien är däremot bekymmersam; alltså får svenska folket vänta. Då kommunikationsministern antyder att det längre uppskovet skulle ha sin grund i att sändarnätet ännu inte är helt utbyggt och att det bör vara fallet vid starten av TV 2, så kan man knappast fatta detta efter orden. Sändningsmöjligheter kan åstadkommas för över 90 procent av tittarna till en kostnad av 150 miljoner kronor. För återstående 7 å 8 procent springer beloppet däremot upp i cirka 200 miljoner. Det är inte rimligt att de 90 procenten skall behöva vänta tills varenda liten detalj är absolut färdig. Så skedde inte vid TV-starten, då de mest avlägsna orterna fick lov att ge sig till tåls något och också gjorde det utan större knot. Den nu antydda tågordningen är så uppenbart orimlig att kommunikationsministern måste ha haft starkare motiv än de uppgivna för att förorda den. Här anmäler sig ånyo budgetsvårigheter, även om :kommunikationsministern föredrar att anföra andra skäl. Svenska folket kan inte godta budgetskäl för att behöva vänta längre. Utan mera ingående resonemang har statsrådet också av samhällsekonomiska skäl uppskjutit införandet av färg TV till en tidpunkt belägen någonstans efter införandet av TV 2. Man känner tydligen en i och för sig förklarlig oro inför de påfrestningar på vår ekonomi som skulle kunna vållas av samtidiga massinköp av färgmottagare till ett pris av sannolikt omkring 3 500 kronor per styck. Utskottet har på denna punkt uppnått enighet kring en mer nyanserad och flexibel ståndpunkt. I de länder där färg-TV införts har man inte kunnat registrera allvarliga ansatser till momentana massinköp av nya apparater. Många behåller sina gamla mottagare, som är gjorda för svart-vitt och på vilka man också kan ta emot färgsända program — givetvis inte i färg — tills det blivit dags att byta dem. Inte ens då TV infördes här i landet kunde noteras några veritabla luftsprång när det gäller försäljningssiffrorna. En rad länder i Europa börjar sända färg-TV redan 1967, t.ex. England, Holland och Tyskland, och ännu fler under 1968. Eftersom många gamla mottagare nu börjar bli uttjänta är det naturligt, om TV-tittarna här i landet mot denna bakgrund vill gå över direkt till färgmottagare och då slippa att för en kostnad av cirka 150 riksdaler anskaffa den särskilda kanalomkopplare som behövs för att på äldre mottagare kunna ta emot sådana program. Och om Danmark redan nästa år börjar testköra färg-TV, är det inte mindre än cirka 300 000 hushåll i vårt land som kan ta in dessa sändningar. Det är naturligt om åtskilliga av dem skaffar sig färgmottagare, och det är också naturligt om vår industri inrättar sig med hänsyn härtill. Men i övrigt ankommer det enligt utskottets skrivning på regeringen att snarast möjligt ge besked, så att all mänheten inte tvingas underkasta sig onödiga dubbelinvesteringar. På sändningssidan är däremot färg TV en relativt liten affär. Vissa svenska sändare är redan klara, och återstoden bedömes kosta 12—15 miljoner kronor. Program i färg ligger redan inspelade och klara i väntan på att kunna köras. Mot denna bakgrund blir av naturliga skäl tidsföljden mellan TV 2 och färg-TV mindre spikad och statisk än enligt ritningarna i propositionen. Man bör handla praktiskt och efter läglighet. Sveriges Radio kan utnyttjas för att ge lyssnare och tittare vägledning inför de förändringar som växer fram omkring oss. Dessa bör vara betydligt enklare att meddela allmänheten än de radikala programomläggningar, som genomfördes den 12/12 kl. 12. Hade man valt den i reservation 2 förordade metoden att överlåta TV 2 till fristående företag, skulle Sveriges Radio ha kunnat arbeta vidare i de former som utvecklingen hittills anvisat. Jag vill i det sammanhanget understryka, att reservanternas förord för en friare etablering självfallet inte har sin grund i kritik mot det nuvarande företagets ledning av verksamheten. Frånsett olika bedömningar, som kan vara självklara i en rad programfrågor och liknande, vill i varje fall jag uttala min respekt för den strävan till integritet som ledningen ofta har visat, inte minst i åtskilliga svåra och påfrestande situationer. Jag tänker då bl.a. på valrörelsens utfrågning av den socialdemokratiske partiledaren. Liksom utskottsmajoriteten finner jag det ohållbart, om riksdagsmajoriteten skulle ta ställning i mera detaljerade frågor som gäller inre organisation och programuppläggning inom företaget. Samtliga motioner som i detta sammanhang väckts i sådana ämnen har också avstyrkts av utskottet. Det blir emellertid en maktpåliggan de uppgift att bygga ut en organisation för det nya TV-programmet inom det gamla företaget, ett företag som redan nu artar sig att bli, man vågar säga mastodontiskt. Statsrådet betonar i sina allmänna resonemang vikten av konkurrens och inbördes oberoende mellan de båda programledningarna, och jag betvivlar inte det goda syftet. Läser man sedan mera i detalj hans framställning, skall man emellertid finna att företagsledningen kommer att behålla så betydande avgöranden i sina händer, att konkurrensen redan från början måste avtrubbas. Detta gäller både sättet att arbeta med olika form av bevakning, undvikandet av likartade program, kostnadsuppläggningen och de allmänna normerna. Praktiken kommer säkerligen också att visa svårigheterna för än så skickliga programproducenter att effektivt konkurrera när gränserna för konkurrensen redan är uppdragna. Rädslan för konkurrens och frihet kommer i detta avseende att gå ut över tittare och lyssnare i form av mindre allsidighet än vad två principiellt skilda och till arbetssätt helt olika företag skulle kunnat ge. Det återstår, herr talman, att beröra några smärre frågor som passerar revy i utskottsutlåtandet. Dit hör t.ex. motionsyrkandet om ökad utläggning av programproduktionen på fria utomstående leverantörer eller Sveriges Radios egna provinsfilialer. Sådan produktion förekommer som bekant redan nu, uppenbarligen av hög kvalitet och till — det förtjänar understrykas — mycket konkurrenskraftiga priser. Utskottet har betonat vikten av att man fortsätter på denna väg, men har inte velat ange några fixerade procenttal för denna typ av programproduktion. Vissa motionärer har också yrkat formligt åläggande för Sveriges Radio att sända undervisningsprogram. Detta har avvisats av utskottet med hänvisning till den ordning med över budge ten finansierade sådana program som vi redan har. Vidare har i olika motioner yrkats införande av ett särskilt gemensamt nordiskt program. Även i den frågan har utskottet ställt sig avvisande till hårda regler, eftersom det går lätt att, om så önskas, vidga sändningarna både i Nordvision och i Eurovision. I fråga om radionämnden avvisas ett förslag att nämnden skulle utses av riksdagen, varigenom riksdagen indirekt faktiskt skulle komma att bli ansvarig programinstans — i varje fall ansvarig för alla program som inte blev föremål för anmärkning. Inom utskottet har vi resonerat så, att statsmakterna bör ha en helt annan konstitutionell ställning i förhållande till företag på detta område. Därför har också utskottet förhållit sig avvisande till motionen. Utskottet har vidare enigt gått emot tanken, framförd i en motion, om ett programråd. Om ett sådant programråd skulle få verklig betydelse och spela någon större roll, skulle det mycket lätt bli fråga om förhandscensur, vilket måste sägas vara helt oförenligt med svensk praxis på alla publicitetsområden. Utskottet har däremot anslutit sig till de olika förslagen beträffande förändringar av bolagets aktiekapital, aktieinnehav och styrelsens sammansättning samt likaså till den föreslagna förstärkningen av radionämndens ställning och befogenheter. Med hänsyn inte minst härtill har utskottet för sin del föreslagit antalet ledamöter i radionämnden till sju, varav en erfaren jurist, mot statsrådets förslag om endast fem ledamöter med en jurist som ordförande. Vi utgår från att denna ändring inte ger anledning till några motsättningar.

Flera olika licensfrågor har också motionsledes framförts, av vilka många tidigare har år efter år avslagits med hänvisning till kommande utredningar. Från telestyrelsen har inför utskottet uppgivits att man i samband med licensförändringen vid införandet av TV program 2 kommer att underkasta detaljerna i nu tillämpade licensregler en närmare granskning. I avvaktan härpå har utskottet nu inte velat ta någon ställning 1ill saken. Personligen tillåter jag mig understryka vikten av en sådan detaljgranskning, eftersom åtskilliga av dessa regler nu är inbördes motstridiga och även för övrigt i vissa fall mindre lyckligt utformade. Jag utgår från att de nuvarande oformligheterna med godtagbart resultat skall föras ur världen genom telestyrelsens försorg. Herr talman! Beträffande motionerna i övrigt ber jag, med hänsyn till att jag måste begränsa min framställning, att få hänvisa till utskottets utlåtande. Vi står, herr talman, i en ny situation i radiooch TV-teknikens snabba utvecklingshistoria. Nya sändningsmöjligheter har redan tillkommit och fortsätter att på teknisk väg framtagas i en omfattning, som vi ännu för tio år sedan inte kunde föreställa oss. Radioutredningen insåg den saken men förhindrades av sina begränsade och jag vågar även påstå ensidiga direktiv att av detta viktiga faktum dra de nödvändiga slutsatserna. Det mest väsentliga i det nya läget är enligt min mening att vi för framtiden måste räkna med radio och TV i två skilda funktioner, vilket i propositionen inte tillräckligt beaktats.

Det är anmärkningsvärt att man i propositionen inte har observerat det nya i situationen, och följden härav är att vi genom det beslut riksdagen nu kommer att fatta inte förs något egentligt steg framåt på detta område. Allt vad vi nu försummat måste senare tas igen, om vi inte helt vill halka efter i den internationella utvecklingen. Dit hör kanske framför allt den särskilda rundradion såsom hjälpmedel för organisationer och intresseriktningar. Dit hör vidare möjligheterna till fria lokala sändningar, vilka nu läggs under statsreglering i stället för att göras till ett fritt hjälpmedel för de många grupper som väntat sig så mycket härav. Dit hör det hårdnande greppet över televisionens vidare växt och effektivisering. Dit hör dessutom att radio och TV, om inte denna utveckling snart bryts, fastlåses i ett beroende av den statliga utgiftspolitiken, vilken ingen vågar tro skall bli en sporre för fortsatt utveckling utan snarare motsatsen. Bristen på konkurrens kommer att verka i samma riktning. Den av mig tidigare citerade tidningen framhåller med rätta, att konkurrens enligt all erfarenhet är nödvändig för att hjälpa radio och TV att inte uppfatta sig själva som stormakter i och för sig, som ett slags »establishments» i vårt samhällsliv. Det är svårt att se hur det svenska programföretaget med all sin popkultur och stjärnkult skall kunna undgå att falla offer för en sådan utveckling. Men det är inte så vi vill ha det. Det är inte ledning och direktiv, som vi behöver via radio och TV — inte i en upplyst demokrati som vår. Vi behöver ett kontaktorgan för information mellan rörelser, riktningar och människor. Tekniskt närmar sig radio och TV alltmer tidningspressens allmänna metodik och villkor, men medan den senare kan utvecklas i frihet alltefter skiftande förhållanden blir etermedia i vårt land i motsats till i länderna ute i Europa — se t.ex. vad som nu håller på att genomföras i Schweiz! — mer klavbundna och regleringsdominerade. Herr talman! Det är för att om möjligt i tid undvika dessa risker och för att vrida över utvecklingen i en mera framtidsduglig riktning som jag har anslutit mig till den vid statsutskottets utlåtande nr 163 fogade reservationen nr 2. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation.
Herr talman! I riksdagens sista skälvande minut har det lagts en hel rad vidlyftiga betänkanden på vårt bord som vi nu tvingas att ta ställning till. Det möter oss ett myller av olika problem och olika lösningar, och möjligheterna att finna andra alternativ än dem som har presenterats för oss är naturligtvis långt flera.

Denna frihet är en omistlig del av den personliga frihet som vi alla bekänner oss till. Varje försök att tumma på yttrandefriheten måste därför samla hela demokratien till häftigt och energiskt motstånd. Med de exempel på nära håll, nära både i tid och rum, som vi har fått uppleva och fortfarande upplever, är detta självklart — så självklart att jag egentligen inte skulle behöva stå här och tala om det. Några delade meningar om denna fundamentala princip är jag övertygad om icke råder och aldrig skall komma att råda i detta hus. Kommunikationsministern statsrådet Palme deklarerar ju själv att han hör till dem för vilka en fri opinionsbildning är ett grundläggande demokratiskt värde. Det vore en förolämpning att inte sätta full tilltro till denna hans deklaration, men, herr talman, i princip kan yttrandefriheten inte ha olika innehåll beroende på vilket sätt det talade ordet når ut till åhöraren. Den ene står på en soap-box i Hyde Park Corner och talar, den andre publicerar sig i tryckt skrift, bok eller tidning, och den tredje vill använda etermedia. Alla dessa tre människor har i princip samma rätt. Vi kan inte acceptera någon åtskillnad annat än det faktiska förhållandet, att ännu så länge rent praktiska svårigheter möter att i verkligheten praktisera etermediernas frihet. ännu så länge finns det begränsade möjligheter att sända tal och bild i etern, men jag betonar, herr talman, ännu så länge. Perspektiven framöver öppnar en rad tekniska möjligheter som i yttrandefrihetens namn måste väl tillvaratas. Hur skulle nu den som verkligen på allvar vill realisera yttrandefriheten i etern nalkas detta besvärliga problem? Hur skulle han vilja ha det? Jo, uppenbarligen på samma sätt som när det gäller pressen. Många tidningar med olika politisk färg, med olika syn på kulturfrågorna och med olika livsstil kämpar där om själarna. Debatt pågår ständigt, skäl ges för och emot, hugg växlas, allt ställs under diskussion, ingenting är tabu, ingenting är självklart, ingenting givet. Denna fria debatt är demokratiens syre, och förutan den varken vill eller kan vi leva vidare. Men denna fria debatt måste också få en motsvarighet i etermedia. Så långt borde vi, ärade kammarledamöter, kunna vara eniga. Men vad gör då vår visionäre, unge kommunikationsminister, mannen med de nya, djärva målen? Jo, med en blandning av naivitet och illmarighet, som skulle ha varit ganska roande om det inte hade rört sig om så allvarliga ting, konstruerar han ett monopolföretag som påstås konkurrera med sig självt, en sorts gigantisk högkvalificerad buktalare som för sina dialoger invärtes. Denna säregna konstruktion vill han få oss att tro på. Ja, han synes gå så långt i sin uppfinnarroll och sin trolleriprofessorsambition att han begär att hans illusionsnummer skall hyllas med hederstiteln yttrandefrihet i etern. Till bilden hör att de båda TV-kanalerna, som skulle föra en fri och obunden debatt med varandra, skall sammanhållas av en fast och kraftig företagsledning. Men «:utskottsmajoriteten blundar och sväljer, sväljer och blundar. Det är inte utan att jag i detta sammanhang erinrar mig en gammal Strix-historia. En ung man som tillhörde baptisterna bad sin fanjunkare att få ledigt någon timme för att gå på bönemöte. Han fick då svaret: »Vill inte soldaten nöja sig med den religion som Kungl. Maj:t och Kronan tillhandahåller, så kan soldaten vara utan.» Vi som står för reservationen har en helt annan syn på dessa ting. Vi vill verkligen realisera yttrandefriheten i etern så långt det i dag är möjligt genom att låta olika röster bryta sig fritt mot varandra. Det är därför vi vill ha en fri etablering. I utgångsläget räknar vi med ett enda fristående radiooch TV-företag vid sidan av Sveriges Radio, men vi tänker oss ingalunda något nytt monopol. Tvärtom vill vi att så många olika företag som av tekniska skäl kan få rum skall kunna komma med i konkurrens och debatt. Allmänheten skall ha frihet att välja och vraka. Men friheten kan inte och får inte betyda laglöshet. Vissa spelregler måste gälla till skydd för enskilda människors integritet och till skydd för programmakarnas kostnärliga frihet och självständighet. På samma sätt som vi fordrar frihet för Sveriges Radio att arbeta oberoende av regering och riksdag, på samma sätt anser vi att de fria företagen skall verka oberoende av de kommersiella intressen som finansierar dem genom annonser. En sådan frihet går att uppnå. Det visar våra dagliga tidningar och det visar också det goda exemplet från England. Kontrollen över att Sveriges Radio och de fria företagen följer givna regler skall utövas av radionämnden. En av de ytterligt grannlaga uppgifterna blir då att vaka över att Sveriges Radio får leva i fred och kan värja sitt oberoende även i förhållandet till landets regering, denna må sedan ha vilken färg som helst. Tilltron till noggrannheten och objektiviteten i en sådan vakthållning måste enligt vår mening bli starkare, om nämnden inte utses av den regering vars förhållanden det gäller att kontrollera, utan av ett helt fristående organ. Vi anser ärendet vara av sådan betydelse att riksdagen själv som landets främsta värnare av de demokratiska principerna där bör vara verksam. Utskottet har haft en annan uppfattning. Om kammarens ledamöter vill göra sig besväret att slå upp statsutskottets utlåtande nr 163, sid. 14, skall vi gemensamt läsa motiveringen för utskottets avstyrkande. Utskottet skriver: »Det i motionerna 1:779 och II:948 framförda yrkandet att radionämnden skall utses av riksdagen kan utskottet icke biträda och avstyrker därför motionerna i denna del.» Hörde ni motiveringen? Det gjorde inte jag. Herr talman! Låt mig från dessa allmänna tankegångar gå över till litet mera triviala ting. Det första är frågan om sättet att hantera riksdagen. Proposition nr 136 lades på vårt bord den 3 november, och så kom det ytterligare två propositioner i följd. Allt måste remitteras till fyra olika utskott, som alla har varit i arbete under hård tidspress. Den proposition som vi har fått bygger inte på radioutredningen utan var i långa stycken ett verk av, som jag förmodar, kommunikationsministerns och hans medhjälpares i departementet egna tankemödor och skapande fantasi. Inga remissinstanser har blivit hörda sedan den nya skapelsen sett dagen. Så mycket mer inträngande och så mycket mer maktpåliggande måste riksdagens granskning då bli. Jag beklagar att vi från högerhåll inte lyckades vinna gehör för tanken att skjuta behandlingen till vårriksdagens början. Det hade legat helt i linje med förslaget till rationalisering av riksdagsarbetet, och det hade givit tid till eftertanke och konsultationer. Dessutom, ärade kammarledamöter, hade vi vunnit en annan mycket viktig fördel. Vad riksdagen nu inbjudes att ta ställning till är en investering av ganska stora mått, en investering i sändarsystem för televerket och i byggnader för Sveriges Radio på bortemot 450 miljoner kronor när allting är färdigt. Jag uppskattar att statsrådet flyttat fram tidpunkten ett år; det finner jag vara klokt gjort. Men jag tillåter mig i alla fall att ställa frågan: Är det verkligen säkert att i den ekonomiska situation som vi nu befinner oss i och som verkligen inger berättigad oro, inte 450 miljoner skulle kunna användas på ännu viktigare områden, på ännu bättre sätt? Jag nämner bara investeringar inom näringslivet för att bibehålla konkurrenskraften eller inom bostadsbyggandet. Det kan ju ickså sägas att det är litet underligt att man nu skall avbeställa en mängd elmateriel för försvaret i syfte att minska dess kostnader för att i stället kunna beställa elmateriel för ett andra TV-program. Nog hade det känts rätt tryggt om vi hade sett finansplanen och nationalbudgeten för nästa år innan vi skulle fatta beslut. Jag hoppas att vi i alla fall i dag får höra hur finansministern ser på denna inte oväsentliga fråga. Från högerpartiets sida har vi inte yrkat avslag på beställningsbemyndigandet för televerket för budgetåren 1966 71 på 152 miljoner. Men det finns en blank reservation som betyder att detta beställningsbemyndigande skall kunna senareläggas om läget framöver blir sådant att vi helt enkelt inte får råd med detta. Finansministern kan vara ganska övertygad om att han får vårt stöd, om han känner sig tvungen att vänta. När vi, herr talman, ändå måste tala om pengar vill jag anmärka på en sak, nämligen att kommunikationsministern inte ordentligt i klartext talar om för svenska folket vad TV 2 kommer att kosta. Människorna kan ju inte vara riktigt nöjda med att få veta att det i initialskedet kostar 160 kronor i licensavgift per år. Man vill naturligtvis veta vad det kostar när det blir fullt färdigt. Justitieministern kanske kommer att förelägga riksdagen förslag, enligt vilka man kan hoppa av inom en vecka om man låtit lura sig av en dörrknackande agent. Bättre skäl till avhopp än att varan blivit dubbelt så dyr som agenten påstod kan väl knappast utfunderas. Fullt utbyggt kostar det nya systemet licensinnehavarna över 300 kronor om året, medan man med de förslag om fri etablering som reservationen räknar med inte behöver företa någon höjning alls av licensavgifterna. I propositionen står nästan ingenting alls om färg-TV. Nu vet vi att färg TV kommer vare sig vi vill eller inte.

Det blir inte möjligt att hålla tillbaka detta — det kommer över oss vare sig vi vill eller inte. Det innebär, som herr Ståhl redan har sagt, en våldsam påfrestning på nationalhushållet. Alla de 2 miljoner apparater som vi nu har blir naturligtvis inte bytta på en gång, men de kommer att bytas ut ganska snart. Man kan ju inte sitta och titta på svart-vitt när kamraterna och grannarna har färg-TV — det kommer barnen aldrig att vara med på. Detta utbyte av apparater blir en hård påfrestning på en ömtålig handelsbalans eftersom apparatur för ungefär 1000 kronor till varje färg-TV-apparat måste importeras. Låt oss därför ta oss samman och göra en ordentlig undersökning av hur detta vittutseende och svåra problem skall kunna tacklas. Och låt oss gärna överlägga med våra nordiska grannländer — vi har samma svårigheter. Till sist, herr talman, några ord om nordiskt programsamarbete. Jag är helt övertygad om att det inte finns något effektivare sätt att närma de nordiska folken till varandra än nordiska inslag i TV och radio. Det vore en möjlighet att lära känna varandras språk och varandras kulturer — det vore ett sätt att återuppliva den nordiska kulturkrets som var våra föräldrars naturliga hem men som vi har tappat bort. Jag tror emellertid inte att det samarbete som redan har inletts mellan de nordiska radioledningarna vinner på att bindas av regler och procentsatser. Jag tror att det är på detta område som på så många andra: det gäller att ge dem som skall arbeta tillbörlig rörelsefrihet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer som fogats till statsutskottets utlåtande nr 163.

Herr talman! Ett ord torde komma att användas ofta här i dag, och det är ordet frihet. Vi får nog akta oss så att vi inte missbrukar ordet och tunnar ut dess betydelse. Jag vill emellertid säga till herr Ståhl att jag hyser djup aktning för allvaret i herr Ståhls tal om frihet. Frågan om frihet i etern har kanske sjunkit något tillbaka, då man ganska allmänt kommit underfund om att någon sådan allmän medborgerlig frihet inte finns och inte kan finnas. Hinder förekommer ju på det ekonomiska och det tekniska området, och därför tror jag vi har anledning att dämpa ned debatten i denna del. För min del tänker jag inte närmare gå in på saken utan jag kommer mera att syssla med praktiska frågor. Vilka krav bör ställas på rundradioverksamheten i stort? Ja, vi vill väl först och främst ha en programverksamhet av god klass i skilda hänseenden. Vidare vill vi ha en teknisk organisation som möjliggör att verksamheten kan tillgodose största möjliga del av befolkningen. I detta sammanhang vill jag påpeka att herr Ståhls uttalande angående utbyggnaden av TV-2 i slutomgången — efter det vi byggt ut till 75 procent — oroade mig något. Jag anser att det skulle vara ganska dåligt, om vi inte kunde gå vidare från de 75 procenten mot samma täckningsgrad som vi för närvarande har beträffande TV 1. Den kostnaden får vi väl bära, om vi har målsättningen att denna verksamhet bör vara tillgänglig för största möjliga del av befolkningen oberoende av bostadsplats. Det är ett av våra problem i det här landet att vi är ett litet folk på en stor yta, vilket inverkar på uppläggningen av verksamheten. Man bör också kräva av programverksamheten, att den är upplagd och organiserad så att medborgarna kommer att kunna välja program vid samma tidpunkt. Den valmöjligheten tror vi oss kunna uppnå genom att i dag besluta att vi skall införa ett andra program i televisionen. Jag skulle i detta sammanhang gärna vilja framhålla det ansvar som radioföretagets styrelse och funktionärer har när de skall hantera detta medium med dess räckvidd och genomslagskraft. Verksamheten måste skötas så att den uppfyller rimliga krav på mångsidighet, mångfald och god smak. Jag vill inte minst understryka radioföretagets ansvar på kulturområdet — att verksamhetens möjligheter till positiv medverkan i arbetet för en bred kulturförståelse verkligen tillvaratas. I centerpartiet har vi sedan länge ansett att dessa önskemål och krav kan tillgodoses genom ett sammanhållet rundradioföretag. En sådan ordning ger enligt vår mening de bästa garantierna för opartiskhet och ansvar i programuppläggningen, den möjliggör täckning av största delen av landet så att befolkningen kan dra nytta av utsändningarna och den bör kunna ge medborgarna goda valmöjligheter då de önskar utnyttja mediet. Alternativet till ett sammanhållet företag är ett system med flera fria företag, i huvudsak finansierade med reklamintäkter, såsom herr Ståhl och herr Cassel tidigare har anfört. Debatten i dag, så som den av reservationerna tycks gestalta sig, torde visa att frågan om friheten för medborgarna på detta område har decimerats till att bli en fråga om en utredning hur man skall kunna lösa problemet att få ett fristående reklamfinansierat företag vid sidan av Sveriges Radio. Frågan gäller hur ett dylikt företag skulle vara organiserat och hur man i fortsättningen skall sprida radiooch TV-kanaler på flera företag. I reservationerna sägs att ett s.k. fritt företag — fritt i förhållande till vad kan man fråga skall arbeta efter regler som samhället fastslår. På detta sätt är det nu beträffande Sveriges Radio. Man förutsätter att detta fria företag skall ägas av folkrörelserna och tidningarna, precis som förhållandet nu är med Sveriges Radio. Skillnaden blir endast att i det senare företaget har också näringslivet en del i kakan. Styrelsen för det här fria företaget skulle utses med samhällets välsignelse just som i Sveriges Radio. Man anser att friföretaget i likhet med Sveriges Radio skall arbeta med opartiskhet och ansvar och därmed självfallet stå under samhällets kontroll. Vari ligger då skillnaden mellan ett sammanhållet företag som Sveriges Radio och flera fristående, som reservanterna önskar? Den ligger självfallet djupast sett i finansieringsformerna. Reservanterna anser att Sveriges Radios ljudradioverksamhet — som är den stora delen av företagets aktivitet — och dess första kanal för TV skall finansieras med licensavgifter men det fria TV 2 med reklamintäkter. Det innebär med andra ord att man inför ett reklammonopol i TV; i vart fall skulle det bli effekten i början. Skulle man släppa reklamen fri, bleve väl så småningom förhållandet det, att reklamintressena skulle börja dra ojämnt, och därmed skulle krav på flera s.k. fria företag uppställas. Hur det då skulle gå med programstandarden, mångfalden och valmöjligheterna mellan olika slags program vid samma tidpunkt kan man lätt räkna ut. Jag anser inte att finansieringsformerna är den viktigaste frågan. Den licenskostnad, som vi har nu och som förutses i propositionen, kan betecknas som måttlig. Åtminstone vid TV 2:s start bör det finnas möjligheter att hålla licensen på en rimlig nivå. Det finns naturligtvis skäl att besinna att vi har tillgång till en stor mängd programstoff för de kronor som den kostar oss. Vi skall emellertid vara på det klara med att det på detta område liksom på alla andra sker en utveckling på kost nadssidan som kan emotses med visst bekymmer. Även om Sveriges Radio bedriver sin verksamhet med ekonomiskt förstånd — vilket vi måste kräva — kan det antas att kostnadsstegringarna kan komma att aktualisera frågan om kompletterande finansieringsformer, vilka kan vara av skilda slag. Vi får väl se vad den sittande reklamutredningen kommer att föreslå. Jag vill i detta sammanhang påminna om att vi i riksdagen år 1962 gjorde ett uttalande med innebörd att om våra grannländer sänder reklam i sina rundradioföretag och denna reklam tränger in i vårt land, vi inte kan ligga lågt. Näringslivets situation kan naturligtvis i ett sådant läge bli besvärlig, och då måste vi sätta in motåtgärder. Angående konkurrens och tävlan i programproduktionen, som det har talats och skrivits mycket om, vill jag ansluta mig till själva grundtanken. Jag tror på att tävlan härvidlag har en mycket stimulerande och sanerande effekt. Såsom sägs i utskottsutlåtandet i anslutning till propositionen bör det, om radioföretaget läggs upp såsom har förutsatts med självständiga avdelningar för de olika kanalerna, vara möjligt att åstadkomma en stimulerande tävlan. Jag vill dock beteckna detta som ett försök. Det är inte så alldeles klart att resultatet blir sådant som vi alla skulle önska. Vi får då självfallet ompröva det hela. Det ligger möjligheter i själva konstruktionen som vi bör stödja. Alternativet till denna lösning är att man delar företaget. Då skall vi emellertid ha klart för oss att vi samtidigt får en betydande kostnadsstegring som följd. Det kan därför ifrågasättas om det finns anledning att gå på en sådan väg. Jag fäster stora förhoppningar vid det föreliggande förslaget; vi får se hur det kan komma att utvecklas. Jag vill också anföra några synpunkter på de faror som kan följa med ett sammanhållet företag av Sveriges Radios storlek. Det är alldeles klart att det kan bli en byråkratisk ordning i ett sådant; det ligger risker förborgade härvidlag. Företaget kan växa så snabbt att det blir otympligt när det skall fungera. I utskottet har vi diskuterat mycket om detta. Jag är övertygad om att alla inser att det kan vara en besvärlig fråga. Man måste se vad man kan göra för att förhindra eller motverka en sådan utveckling. Centerpartiet har därvidlag pekat på ett par detaljer som kan vara till hjälp. Den första är att man decentraliserar verksamheten så, att det centrala företaget i Stockholm inte blir för otympligt. För närvarande ligger ungefär 10 procent av resurserna ute i regionerna och 90 procent i Stockholm. Detta förhållande måste ändras. Vi har i vår motion anfört att man skulle syfta till att få 25 procent av produktionen utlagd på regionerna. Utskottet har inte velat vara med om detta utan har i stället sagt att man bör sikta till att en fjärdedel av produktionen skall läggas ut i landet. Det är ju så med statsutskottet, att det inte gärna vill instämma i motioner, i varje fall vill man inte tillstyrka bifall till dem. Nu är det kanske litet svårt för den obevandrade att se skillnaden mellan 25 procent och en fjärdedel, men det spelar nu ingen roll. Huvudsaken är att man kommer fram till samma slutsats, att målsättningen bör vara att få ungefär en fjärdedel av produktionen utlagd i regionerna. Jag tror att en sådan ändring verksamt skulle bidraga till att minska riskerna för elefantsjuka i radiohuset. Den andra detaljen är att man skall försöka lägga ut produktion till andra företag här i landet som verkar på detta område. Från centerpartiets och folkpartiets sida har i motioner anförts, att det bör vara angeläget att göra detta. Utskottet har därvid uttalat sig för den meningen att företagets programproduktion skall bedrivas i konkurrens med fria producenter. Jag hoppas nu att styrelsen, som kom mer att ha ansvaret på denna punkt, noterar dessa uttalanden från riskdagshåll både i fråga om att lägga ut produktionen till andra företag och att öka verksamheten ute i regionerna. Det är nämligen styrelsen som i första hand har ansvaret. Vi har i en annan motion också talat om färgtelevisionen och om nödvändigheten av att fixera en tidpunkt för dess införande. I detta ämne har herr Cassel och herr Ståhl talat så väl, att jag inte har någon anledning att gå närmare in på det. Jag vill bara understryka vad utskottet i enighet har uttalat, nämligen att man skall försöka att minst två år i förväg ange tidpunkten för färgtelevisionens start och försöka anpassa produktionen inom landet till den nya situation som då uppstår. I ett särskilt yttrande behandlas frågan om etermediernas användning för undervisning och utbildning. Detta särskilda yttrande skulle jag mycket väl ha kunnat ansluta mig till, men jag anser att det inte innehåller några synpunkter utöver vad utskottet självt har uttalat i detta hänseende. Man har nämligen understrukit att etermedia i ökad utsträckning bör tas i anspråk för utbildningsoch bildningsändamål och att programverksamheten på detta område bör byggas ut ytterligare, så att man täcker in nya utbildningsstadier och utbildningsformer. Det är ett bestämt och klart uttalande från utskottets sida, som jag tycker är till fyllest. Vi inom centern har också uttalat att radionämnden bör bestå av sju ledamöter, inte av fem som propositionen föreslår. Samma yrkande har framställts även från andra håll. Utskottet har anslutit sig till denna linje. Jag tror förslaget är ganska klokt. Jag vet inte riktigt var statsrådet har fått antalet fem ifrån, ty det finns inte någonstans i utredningen nämnt någonting om fem ledamöter i radionämnden. Det finns heller ingen erfarenhet som säger att det skulle vara lämpligt med fem ledamö ter. Vi anser att det är alldeles för litet med fem ledamöter. För närvarande har radionämndens arbetsutskott sju ledamöter. Jag har haft äran att vara ledamot av detta i tjugu år, och min erfarenhet är att det kan vara svårt att samla alla sju till sammanträden. Eftersom nämnden vad jag kan förstå nu skall få ännu mer betydelsefulla uppgifter, som jag hoppas att den skall kunna sköta på ett riktigt sätt, tycker jag att utskottets ändringsförslag i detta avseende är mycket klokt. Jag har undertecknat ett par särskilda yttranden. I det ena yttrandet påtalas det sena framläggandet av denna proposition. Detta bör vara en påminnelse för Kungl. Maj:ts regering, att i så stora och principiellt viktiga frågor se till att riksdagen får tillräckligt med tid att gå igenom materialet. Det andra särskilda yttrandet som jag undertecknat handlar om de religiösa programmen i radio och TV. Yttrandet innehåller inte någon anmärkning mot den nuvarande skötseln av dessa program, men det utgör en påminnelse om att denna del av programverksamheten inte skall hållas tillbaka eller begränsas på något sätt utan även i framtiden bör få det utrymme och den frihet som den hittills haft. Herr talman! Med dessa ord ber jag få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den fråga vi nu behandlar berör utan tvivel allmänheten i allra högsta grad, oavsett om man bor i norr eller söder, om man är ung eller gammal. Radio och TV har kommit in i de svenska hemmen i en omfattning som många säkerligen icke kunnat förutse. Vi har i dag att behandla ett förslag om en väsentlig utbyggnad av såväl radiosom TV-programmen. Bland annat föreslås införande av ett andra TV-program omkring årsskiftet 1969/70. När detta program startar beräknar man att cirka 75 procent av landets invånare skall ha möjligheter att ta in det i sina apparater. Det har tidigare i dag beklagats, att det blir ett års fördröjning jämfört med de ursprungliga planerna. Men om programmet startade ett år tidigare, skulle inte mer än cirka 60 procent av landets innevånare ha möjlighet att se det. Förslaget innebär att vi kommer att få två självständiga programenheter för TV-verksamheten och att ledningarna för de båda programmen fritt skall kunna tävla med varandra och komma med nya idéer och uppslag i syfte att tillgodose allmänhetens krav i olika avseenden. Jag tror att detta är en fördel. Det kommer säkerligen att hos dessa båda programledningar finnas ambitioner att tävla med varandra, vilket bör stimulera till varierande och givande program. Sammanlagt enligt förslaget skall det bli sex självständiga programenheter. För varje programenhet skall en kostnadsram fastställas. Här bör det finnas intresse för en inre konkurrens som stimulerar till i olika avseenden attraktiva sändningar. Finansieringen avses ske genom licensavgifter liksom hittills. På denna punkt föreslås emellertid en förändring; för närvarande betalar vi ju en licensavgift för ljudradion och en för TV.

Det har avgivits motioner i vilka föreslagits att allmänheten skall ges möjligheter att betala hela licensavgiften för ett år på en gång och slippa betala den kvartalsvis. Den möjligheten finns emellertid redan, har det upplysts, och den kommer att finnas kvar även i fortsättningen. Jag vill uttrycka min glädje över att vi inom utskottet i alla väsentliga frågor enats om propositionens förslag. Endast på en enda punkt har utskottsmajoriteten frångått Kungl. Maj:ts förslag, och det är när det gäller antalet ledamöter i radionämnden. Kungl. Maj:t har föreslagit fem ledamöter, medan utskottets ledamöter har enats om att radionämnden bör bestå av sju ledamöter. Jag skall inte ta upp någon träta om detta, eftersom vi är överens på denna punkt, men jag vill ändå säga att jag inte hyser någon övertro på att sju ledamöter skulle vara bättre än fem. Det kan bli svårt att samla alla dessa, i synnerhet kanske under semestertid. Men på denna punkt har vi alltså varit ense. Samtliga talare i debatten tidigare i dag har anfört att tiden för ärendets behandling har varit knapp. Samma tongångar har vi hört tidigare i statsutskottets fjärde avdelning då frågan behandlades där. Jag tror att det är felaktigt att inge kammarens ledamöter föreställningen att utskottet och enkannerligen dess fjärde avdelning har slarvat igenom denna fråga. Vi hade två alternativ att välja emellan: att antingen föra fram frågan i höst eller uppskjuta dess behandling till vårriksdagen — det förelåg yrkanden om det senare. Men det skulle i så fall ha fördröjt ärendets behandling ganska mycket. Det är ju så att vi i januari månad då riksdagen samlas har någonting som heter allmän motionstid, Varje ledamot är i sin fulla rätt att motionera i strängt taget vilka frågor som helst. Det finns väl ingen här som tror att det inte skulle ha väckts nya motioner om radio och TV i januari månad, om ärendets behandling hade uppskjutits till vårriksdagen. När sedan motionerna har hänvisats till vederbörande utskott, framkommer ofta krav på att de skall remitteras till olika myndigheter och institutioner för yttrande. Utskottsmajoriteten brukar heller aldrig motsätta sig sådana krav. Om vi hade uppskjutit ärendet till vårriksdagen, hade vi sannolikt inte kunnat få in alla remissyttranden förrän under april månad. Följaktligen hade riksdagen inte kunnat behandla denna proposition förrän någon gång i slutet av april eller början av maj månad. Alla vet att åtskilliga stora ärenden vid den tidpunkten brukar hopas på riksdagens bord. Avdelningen har emellertid tagit god tid på sig att behandla propositionen och motionerna. Själv har jag inte så många års erfarenhet av fjärde avdelningens arbete, men från säker källa har jag fått höra att fjärde avdelningen under de senaste tio åren aldrig har nedlagt så lång tid på något ärendes behandling som skett beträffande denna proposition. Jag avslöjar väl ingen större hemlighet, om jag säger att vi har hört såväl ekonomiska som tekniska representanter från televerket, vi har hört föredragningar av ledningen för Sveriges Radio och TV, vi har lyssnat på och haft överläggningar med representanter för TV-fabrikanterna och grossisterna m.fl. Jag kan även försäkra, att den rad av motioner som inlämnats har realbehandlats; de har inte på något sätt slarvats igenom. Jag har ingalunda för avsikt att här ta upp till bemötande synpunkter i alla de motioner vi haft att behandla, men vi har blivit eniga om att avstyrka de flesta. Såväl högerpartiet som folkpartiet har ett kärt önskemål, nämligen reklamfinansierad radio och TV. Såsom skett vid flera andra tillfällen har vi dock även denna gång avstyrkt motioner i sådan riktning. Jag skall inte närmare ingå på dessa problem, eftersom jag vet att på talarlistan står upptagna ledamöter av denna kammare, vilka närmare kommer att ta upp dem.

Om vi inför en privatfinansierad reklam, är jag inte helt säker på att det inte i flera fall kommer att bli påtryckningar på denna objektiva konsumentupplysning. I varje fall vill inte jag vara med om att denna skall äventyras. I oktober månad i år tillsattes för övrigt en utredning som skall behandla frågan om vilken roll reklamen spelar för prissättningen i allmänhet. Den skall även behandla frågan om reklam i TV. Som bekant brukar vi avvakta en utrednings resultat. Reservanterna talar om statsmonopol. Jag tror att farhågorna är överdrivna. Det finns säkerligen privatmonopol i detta land som är betydligt mera konkurrenshämmande än det så kallade radiomonopolet är. Vidare har en motion väckts om befrielse för skoldistrikten att betala licenser för apparater som användes inom skolorna. Varje skolenhet betalar en licensavgift, oavsett om 5, 10, 20 eller 30 högtalare är anslutna till apparaten. Om riksdagen beslutar att radio-TV skall finansieras genom licensavgifter och sedan beslutar att befria vissa apparatinnehavare från skyldigheten att erlägga licensavgifter bör medel anslås för att täcka det inkomstbortfall som härigenom uppstår. Några sådana yrkanden framfördes emellertid inte i motionerna. För övrigt tror jag inte att denna utgift är av någon större ekonomisk betydelse för skoldistrikten. På s. 32 i statsutskottets utlåtande finns ett särskilt yttrande som föranletts av bland annat en motion för vilken herr Källstad är huvudmotionär. Motionärerna yrkar bl.a. att radion och televisionen skall användas vid undervisning i glesbygder och på öar. På så sätt skulle man kunna spara både på lärare, skolskjutsar och internatvistelse. Jag vågar påstå att det inte finns något län i vårt land som inte har en glesbebyggelse. Vi har ganska stora skärgårdar bland annat i stockholmsområdet, i Blekinge och vid Västkusten. Menar motionärerna verkligen att vi skall rasera grundtanken om den 9-åriga grundskolan? Menar de verkligen att vi skall sätta ut en radioapparat och en TV-apparat i dessa skolor för att eleverna på det sättet skall få sin undervisning? Det skulle betyda att dessa elever, om de stannade kvar i bygdeskolan, skulle komma ut betydligt sämre rustade än andra elever som hade haft tillgång till både lärare och dessa etermedia. Jag är väl medveten om att såväl radio som TV är goda och kommer att bli ännu bättre hjälpmedel i undervisningen, men jag tror att de aldrig kommer att bli så bra att de kan ersätta läraren.

Jag tror dock inte att han där kommer att få något större stöd. Jag unnar verkligen de elever det gäller ett bättre öde än vad ett bifall till ett dylikt yrkande skulle resultera i. Jag vill även säga ett par ord angående det särskilda yttrande, vilket pläderar för en särskild avdelning för de religiösa programmen. Det har inte skrivits en rad om att de religiösa programmen skulle inskränkas eller om att denna del av programverksamheten i radio och TV skulle minska. I Sveriges Radios årsbok för 1965 uppges att det finns en särskild kommitté för religiösa program.

mag. Marga Jag tycker att detta är en allsidigt sammansatt kommitté. Jag har inte heller på något sätt hört ryktas om att denna kommitté inte skulle få verka även i fortsättningen. Genom att programverksamheten nu kommer att utbyggas blir det väl även ett ökat utrymme för både den religiösa och den andliga förkunnelsen. Därför har vi inte ansett att det finns någon anledning att bifalla dessa motioner. Beträffande frågan om införande av färg-TV har någon tidigare här i kammaren sagt, att färg-TV kommer oavsett vi vill det eller inte, och utan tvivel har vi väl alla ett positivt intresse för den. Frågan har otvivelaktigt många samhällsekonomiska aspekter, och införandet kommer att innebära avsevärda kostnader både för samhället och den enskilde individen. Enligt uppgifter, som väl torde vara riktiga, kommer en färg-TV-apparat att kosta två å tre gånger mer än en apparat för svartvitt. Vi är emellertid överens om att riksdagen i god tid skall få ta ställning till frågan, så att förberedelsearbetet blir så grundligt att det hela kommer att fungera. Herr talman! Jag vill till sist bemöta herr Cassel som försökte göra en konstruktion och påstå att yttrandefriheten är i fara. Jag tror inte man behöver befara att herr Cassels farhågor besannas. Jag kan tryggt säga att det parti som jag själv representerar inte har något dunkelt förflutet i detta avseende, och det finns ingalunda några planer på att en så viktig detalj i det svenska samhällslivet som yttrandefriheten skall strypas. Yttrandefriheten bör vi tvärtom slå vakt om, och jag tror inte att det svenska folket är betjänt av att få den föreställningen att den är i fara. Herr talman! Med detta ber jag få yrka bifall till statsutskottets utlåtande nr 163 i samtliga punkter.

Herr talman! Om jag får börja med att svara herr Karlsson i Olofström skulle jag endast till den vänlighet han gav uttryck åt beträffande det arbete som statsutskottets fjärde avdelning har nedlagt på denna proposition vilja foga kommentaren, att detta i och för sig är riktigt. Ledamöterna har varit utomordentligt intresserade av att få detta stora ämne så grundligt utrett som möjligt under den korta tid som stod till buds. Därför har det hållits många och ingående sammanträden liksom också åtskilliga hearings. Det förtjänar att tilläggas, något som herr Karlsson i Olofström kanske inte känner till, att eftersom vi var tvungna att justera utlåtandet så snart som möjligt har jag i egenskap av ordförande tvingats neka olika intressentgrupper med anknytning till TV-radio företräde i utskottet. Jag har haft att meddela dem att det var för sent och att vi inte kunde ta emot dem. Detta är en av nackdelarna med den forcering som vi tvingats till, och den nackdelen känns så mycket större som propositionen inte har kunnat remissbehandlas, då den, som det framhålles i det särskilda yttrandet, i väsentliga delar är en annan produkt än radioutredningens som däremot var på remiss. Den något skräckblandade känsla som herr andre vice talmannen hyser inför de kapitalinvesteringar det här gäller delas inte av utskottet. Vi har bedömt det som möjligt att genomföra de investeringarna utan alltför stora påfrestningar. De direkta investeringarna för utbyggnad av sändarverksamheten blir inte heller av den storleksordning som här nämndes, om vi vill göra dem i den resonabla takt som föreslagits, nämligen att till en början ge 90 procent av TV tittarna möjligheter att se program 2. Då stannar beloppet vid cirka 150 miljoner kronor. Herr Gustafsson i Kårby och jag kanske kan bli överens om att vi borde kunna nöja oss med den utbyggnaden av program 2 tills vidare; när den är klar får vi öka ut med 7—38 procent och investera 250 miljoner kronor i ett senare skede.

Herr talman! Herr Karlsson i Olofström sade att han önskade eleverna ett bättre öde än vad som bleve resultatet av ett bifall till min motion. Han menade också att etermedierna är bra men inte så bra att de kan ersätta lärarna. Då vill jag poängtera att det aldrig har varit fråga om att de skulle vara lärarersättande. Men i nuvarande läge med den stora lärarbrist som råder är det mycket angeläget att vi snabbt vidtar åtgärder som kan nedbringa den relativa läraråtgången. För 1965—1966 uppskattas lärarbristen till cirka 7 000 hela tjänster, och därmed blir åtgärder för att motverka lärarbristen mycket aktuella. Där menar jag att den eterburna undervisningen i kombination med tekniska och pedagogiska hjälpmedel kan tjäna ett lärarbesparande syfte. Jag vill alltså betona att den eterburna undervisningen skall användas i kombination med andra pedagogiska hjälpmedel. Sådan undervisning och sådant utnyttjande av annan teknisk utrustning kan öka utrymmet för den elevstyrda verksamheten och alltså spara lärarpersonal. Jag menar inte att den skall ersätta lärarna, utan den skall vara ett komplement i speciella sammanhang. Genom att man i propositionen och i utskottets utlåtande tar avstånd från den särskilda rundradion uteslutes också möjligheten att använda etermedia i lärarbesparande syfte så som man skulle önska, speciellt inom de närmaste åren då lärarbristen är som mest akut. Det var detta jag ville säga, herr talman, med anledning av herr Karlssons i Olofström yttrande.
Herr talman! Jag är litet bekymrad över det förströdda intresse utskottets talesmän visat den centrala frågan om friheten i etern, yttrandefriheten. Herr Karlsson i Olofström sade att vi skall ha sådan frihet och att hans eget parti i det fallet inte har något dunkelt förflutet. Jag vet det. Tvärtom finns det hos det socialdemokratiska partiet stolta traditioner att vårda och föra vidare i det fallet. Men då står vi ju på samma plattform. Vi vill båda två hävda yttrandefrihetens princip. Då uppstår problemet hur vi skall göra det på det mest effektiva sättet. Det är den saken vi skall diskutera, och det är där jag vill höra vad man egentligen vill. Att ha tvåkanalsystem i TV löser inte problemet. Vi måste väl få en debatt mellan olika röster som inte är bundna till varandra av någon sorts organisatorisk enhet, mellan människor som har frihet att tala som de tycker och som har rätt att tycka och uttrycka sig mycket olika, som har rätt att ha sinsemellan avvikande meningar och som har rätt att skifta hugg. Herr Ståhl tyckte att jag målade hin på väggen när jag talade om 450 miljoner kronor. Men det är vad det kommer att kosta när systemet blir färdigt. Om vi ordnar det nu för 90 procent och det kostar 150 miljoner, så vet vi väl alla att de övriga 10 procenten inte kommer att ge sig — och de har full rätt att inte ge sig — förrän även de får lika bra tittarmöjligheter som vi andra. Låt oss se detta förhållande precis som det är och tala om för varandra att vad det gäller är 450 miljoner när systemet blir färdigt.

Herr talman! Jag vill säga till avdelningens ärade ordförande, herr Ståhl, att jag inte känner till att grupper som företräder några intressen för radio-TV har begärt att komma till tals med avdelningens ledamöter och blivit nekade. Men om de kommer efter det att avdelningen har justerat sitt utlåtande är det naturligtvis meningslöst. Till herr Källstad vill jag säga att det inte går så lätt att komma undan frågan som att säga att vi skall avhjälpa lärarbristen genom denna anordning. Nej, det är tvärtom. Det skulle ju i stället betyda att man skulle knyta en lärare till varje glesbygdsskola där det kanske finns tre, fyra eller fem elever. Man skulle skärpa bristen på lärare i stället för att avhjälpa den. Det går alltså inte att anföra en dylik motivering. Det står direkt skrivet här, att eleverna skulle stanna kvar i glesbygdernas skolor och slippa skolskjutsar och internatvistelse. Herr Cassel betygar högerns stora intresse för yttrandefriheten, och jag skall inte dra det i tvivelsmål. När två så starka partier som socialdemokraterna och högern slår vakt om yttrandefriheten bör den sannerligen inte vara i fara.